Herr ålderspresident! Coronavirusets spridning är en global kris och en stor utmaning för Sverige. I första hand är det förstås en stor utmaning för folkhälsan, och i landet görs nu många ansträngningar för att hindra en alltför snabb smittspridning, för att förstärka hälso och sjukvården och för att skydda riskgrupper. De ekonomiska effekterna är förstås också tydliga, och det möter den svenska staten med kraftfulla åtgärder för att stötta i grunden livskraftiga svenska företag som nu upplever stora problem. Korttidspermitteringar minskar företagens lönekostnader. Staten lyfter av kostnader för sjuklöner. Möjligheter till likviditetsförstärkningar införs via skattekontot. Riksbanken påbörjar nu sin utlåning av upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Finansinspektionen har fattat beslut om att frigöra ett utrymme för nyutlåning på ännu större belopp. Nu krävs det också att bankerna tar sitt samhällsansvar så att i grunden livskraftiga svenska företag inte behöver gå omkull i onödan. Men dagens extra ändringsbudget handlar specifikt om flyget. Den senaste tiden har vi alla sett hur viruset och de åtgärder mot spridning som har vidtagits har slagit hårt mot svenska flygföretag. Den extraordinära situationen kräver att de kreditgarantier som föreslås i denna proposition kan ställas ut så snart som möjligt. Herr ålderspresident! Det är många som känner en stor oro. Osäkerheten i omvärlden och i Sverige behöver mötas med politiskt samarbete, med beslutsamhet och med stabilitet. Regeringen följer utvecklingen noga och utesluter självklart inte fler åtgärder. Tack vare ett brett samarbete här i riksdagen kan vi agera skyndsamt och med stor handlingskraft för att stötta såväl medborgare som företag. Det är ett enigt finansutskott som ställer sig bakom regeringens proposition.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

Herr ålderspresident! Sverige och världen är i ett mycket allvarligt läge. Det viktigaste just nu är givetvis att säkra liv och hälsa, men arbetet med att säkra svensk ekonomi, svenska företag och svenska jobb pågår också dag som natt. Ett flertal åtgärder har vidtagits för att säkerställa likviditet och för att lyfta kostnader från Sveriges arbetsgivare. Redan nu kan vi konstatera att omfattningen av de åtgärderna är historisk. Vi kan också konstatera att det kommer att behövas ytterligare åtgärder. Herr ålderspresident! Vi ska dock inte låta oss luras. Om denna kris fortsätter kommer det att vara någonting vi alla bär i form av ytterligare varsel, konkurser och andra typer av svårigheter som vi som samhälle måste gå igenom tillsammans. Sverige har mycket starka statsfinanser och har därmed mycket goda möjligheter att agera, men inte ens vår styrka kan parera alla negativa konsekvenser av en världsekonomi som på många sätt är i fritt fall. Herr ålderspresident! Kärnan i det vi gör dessa dagar handlar om att säkra centrala samhällsfunktioner. Vår flygtrafik är otvetydigt en av dessa som måste säkras upp. Med det vi vet i dag är det paket vi i dag beslutar om, med en kreditlina till landets flygtrafik, väl avvägt för att ge denna samhällsfunktion ett andrum och för att ge de aktuella bolagen möjlighet att fortsätta att verka. Precis som när det gäller allt annat kan dock ingen garantera varje enskild flygavgång, varje enskild sträcka eller ens varje enskilt flygbolag. Det är också uppenbart att vi kommer att behöva följa denna del av samhället även framgent för att, om så krävs, vidta ytterligare mått och steg för att säkra denna mycket centrala samhällsfunktion. Herr ålderspresident! I vetskapen om att vi har den största delen av detta mycket hårda arbete framför oss och i förvissningen om att vi kommer att klara detta om vi fortsätter att jobba gemensamt yrkar jag bifall till propositionen.

Herr ålderspresident! Vi har på olika sätt samlats gemensamt. Det är bra och en styrka i ett väldigt svårt läge. Vi är överens om att vi ska göra allt vi kan för att förhindra smitta och skydda riskgrupper där många har sjukdomar eller är äldre. Vi ska göra allt vi kan för att få stopp på spridningen, för att människor ska få behålla sina jobb och för att livskraftiga företag ska kunna leva vidare. Det är rimliga och helt logiska utgångspunkter i ett läge som detta. Kring detta har vi samlats. De åtgärder som hittills har presenterats har ansetts vara rimliga och logiska i nuvarande skede och har också fått stor uppslutning. Jag tror också att vi är överens om att det kommer att behövas betydligt fler åtgärder. Vi kan se att det samhälle vi har byggt på många sätt är skört. Vi har alldeles för få anställda i välfärden. Vi har privatiserat på ett sätt som har gjort att vi har slagit sönder infrastrukturen i välfärden, vilket gör samhället skörare. Vi har inte så robusta skyddsnät som vi skulle behöva i form av till exempel sjukförsäkring och a-kassa. Till detta lär vi få återkomma, för det behövs verkligen. Det behövdes före krisen, och det kommer att behövas ännu mer under krisen och också i diskussionerna efteråt. I dag debatterar vi krispaketet för flyget. Det är på ett sätt svårt, för man vill ju ställa om. I det här läget är det dock krisen som fått styra. Från Vänsterpartiets sida menar vi att det bör finnas en plan efter corona för hur vi ska minska flygandet genom att fasa ut subventioner med mera för flyget och erbjuda hållbara alternativ. Vår ståndpunkt är ju att flygresande både inrikes och utrikes måste minska av klimatskäl. Vi menar därför att det framöver måste införas åtgärder som fasar ut subventioner och offentliga stöd för ökat flygande. Men detta är åtgärder som vi behöver införa under ordnade former. I det krisläge som Sverige nu befinner sig i med anledning av coronaviruset ställer vi oss därför bakom regeringens förslag på ett tillfälligt krispaket för flyget. Även efter krisen kommer det ju att behövas inhemska flygbolag. Vi behöver resa såväl i landet som utomlands. Vi behöver brand och ambulansflyg med mera. Vi vill också att flygbolagens anställda ska ha sjysta arbetsvillkor och löner. Även därför är det viktigt att sådana företag får chansen att klara denna kris. Det behövs en organiserad omställning för att klara klimatkrisen. Vi lär få återkomma till det efter coronakrisen.

Herr ålderspresident! Coronakrisen slår nu med full kraft in i det svenska samhället. Människor känner oro. Sjukvården står inför stora utmaningar. Företagare och människor på sina jobb känner oro över vad som väntar runt hörnet. Politiken i Sverige måste vara beredd att göra det som krävs för att säkra svenska jobb och se till att vi nu kan få kontroll över läget. En sådan viktig del är naturligtvis att stå upp för att vi också framöver ska ha en flygbransch. När vi har kommit ur krisen och återgår till ett normalläge ska det finnas flygbolag. Därför är den proposition som nu ligger på riksdagens bord väldigt viktig, eftersom den säkerställer att den grundläggande samhällsfunktion som flyget är också framöver kommer att vara en del av det svenska samhället. Herr ålderspresident! Det här är en tid för politisk samling. Det är inte en tid för partipolitiskt käbbel. Jag välkomnar alla de förslag som kommer från partierna i denna kammare i Sveriges riksdag, och jag välkomnar att vi tillsammans tar ett gemensamt ansvar för att föra Sverige genom den kris som vi just nu upplever. Med detta yrkar jag bifall till propositionen.

Herr ålderspresident! Pandemin som vi står i påverkar oss alla. Den påverkar oss genom oro för nära och kära. Den påverkar oss genom oro för jobbet. Inte minst företagare är just nu tyvärr med rätta oroliga för sin verksamhet. Kassaflödet har i många företag sinat helt. Från Miljöpartiets och samarbetspartiernas sida är det tydligt att vi kommer att behöva se arbetet för att hantera krisen i olika steg. Just nu är vi inne i en akutfas, där vi gör krisåtgärder för att dämpa effekterna. Det viktigaste i det korta perspektivet är att så många som möjligt får behålla jobb och inkomst. Det kan vi göra genom att på olika sätt stötta i grunden livskraftiga företag så att de kan behålla sina anställda och finnas kvar med sina produkter och tjänster också efter krisen. De allra första åtgärderna var av allmän karaktär och handlade om att se till att företagen kan erbjudas lån och likviditet. Nu kommer vi in i ett skede där vi behöver göra mer branschspecifika åtgärder. Olika branscher möter ju olika typer av utmaningar. En första sådan åtgärd är den vi hanterar här i dag: ett riktat stöd till flygbranschen, som var de första som märkte av de restriktioner som infördes i Sverige och i andra länder. Även den övriga transportbranschen är väldigt påverkad. Det är många i sjöfarten som nu jobbar oerhört hårt för att få in varor till Sverige. Att lösa bemanningsfrågor i sjöfarten är nu väldigt svårt, och jag vet att många jobbar hårt med det. Bussbranschen är hårt drabbad, och det är viktigt att komma ihåg att den kommersiella bussbranschen är nära sammanväxt med kollektivtrafiken. Det här behöver vi fortsätta att följa, och vi kommer att behöva göra fler riktade åtgärder till andra delar av transportbranschen och även till andra delar av samhället. I dag hanterar riksdagen ett steg i detta. Jag ser fram emot att vi här i riksdagen fortsätter att prata om vilka som ska vara de fortsatta stegen. Sedan kommer det en tid efter corona, när Sveriges ekonomi ska få en riktig nystart. Då ser jag goda möjligheter att denna nystart ska präglas av de mål som riksdagen har satt upp kopplat exempelvis till hållbarhet och klimat. Detta får vi ta lite senare, precis som redan har sagts här i talarstolen. Här och nu är det krisåtgärder och samling, och jag är väldigt stolt över att vara en del av en riksdag som kan samlas på det här sättet. Jag vill yrka bifall till utskottets förslag.